Herr talman! Jag vill gärna bekräfta för Barbro Westerholm att jag har tagit del av den rapport som Stig Cronberg och hans grupp i Malmö har sammanställt. Det är ett mycket intressant material, och jag kan även bekräfta att de slutsatser som Barbro Westerholm redovisade i sitt anförande finns. Men materialet är inte tillräckligt fullständigt för att föranleda mig att på något sätt ändra den ståndpunkt som jag redovisade i anförandet. Det finns ingenting i materialet som visar att man har blivit mer framgångsrik i narkotikakampen. Det är fortfarande en felaktig signal att tillhandahålla verktygen. De som får dessa sprutor skall skaffa sig narkotikan på annat sätt, begå olagliga handlingar för att få tag i narkotika. Det finns många olika sätt, men sammantaget strider alla dessa sätt mot lagen. Jag upprepar ännu en gång att det är en felaktig signal att använda erfarenheterna för att tillåta ett utbyte av sprutor. Vi måste, som jag sade i anförandet, vidta alla tänkbara åtgärder för att markera utåt att kampen mot såväl HIV som aids är lika viktig som kampen mot narkotika. Narkotika är också ett dödligt gift.
Herr talman! Det finns inga data som tyder på att tillgången på sprutor i ett sådant här program skulle öka missbruket. Det är helt andra orsaker som ligger bakom. Jag undrar just om Sten Svensson kan ta på sitt ansvar att ha denna inställning. Vi får säkert anledning att diskutera detta under kommande år. Jag ser med stor oro på vad som kan komma att hända i Göteborg, där man nu har fått in smittan. Slutligen vill jag fråga Sten Svensson hur de vetenskapliga undersökningarna skall vara upplagda för att kunna övertyga Sten Svensson om det ena och det andra.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte arbetsmetodiken bakom det material som Stig Cronbergs grupp redovisar då det gäller att leda i bevis det de själva kämpar mot, nämligen HIV/aids. Men det är viktigt att man ser till att det finns minst samma vetenskapliga noggrannhet i kontrollen av vad som i det sammanhanget händer på narkotikaområdet. Här har vi en undersökning som någorlunda hyggligt kan understödja den argumentation som folkpartiet har pläderat för ganska länge i kammaren. Samtidigt kan man mot detta sätta de erfarenheter som erhållits i andra länder. Det finns ett omfattande sprututbyte både i Italien och i Spanien. Men där kan vi dess värre konstatera att de andra följdverkningar jag har pekat på är mycket besvärliga. Där finns det alltså erfarenheter som talar för en motsatt ståndpunkt. Det finns med andra ord, herr talman, inte tillräckligt underlag för att vi säkert skall kunna instämma i den ståndpunkt som Barbro Westerholm har gett uttryck för.
Herr talman! Jag tycker att det känns fint att höra de uppskattande ord som Sten Svensson nämnde beträffande undersökningen i Malmö. Det är faktiskt vi i Sverige som har de mest välkontrollerade programmen. De går inte att jämföra med dem som finns på andra håll, även om data från en del av dem pekar i samma riktning. Det är just den kontrollerade formen och samarbetet mellan hälso och sjukvården och socialtjänsten som utgör skillnaden. Glöm inte bort de omkring 500 missbrukare som man hittade nere i Malmö och som man kunde hjälpa in i en rehabilitering. Det tycker jag är mycket värt. De var alltså inte tidigare kända. Man stretar på där nere. Helst skulle jag vilja se en nationell kontrollerad studie med märkta sprutor, så att man hela tiden kan hålla koll på i vilken utsträckning de kommer tillbaka. Vi får säkert anledning att diskutera detta ytterligare ett antal gånger.

Herr talman! Nästan viktigare än vad vi säger i den här frågan är att vi säger något. Jag menar då att det är viktigt att vi håller debatten och allvaret i debatten levande, eftersom det egentligen inte har hänt något som har gjort HIV/aids-problemet mindre sedan vi första gången diskuterade den här frågan. Då hade vi en intensiv debatt. Vad som har hänt sedan dess är att vi har lärt oss mer och att vi också kan räkna med att allmänheten vet mer. Men samtidigt har förekomsten av smittan ökat mycket. Vi kan konstatera att det är en relativt långsam men ändå nästan kuslig regelbundenhet i ökningen av smittan. Vi har allt fler drabbade bland oss, människor som går omkring med sin oro över att de är smittade och som inte vågar berätta om det på sina arbetsplatser, eftersom attityden till den här sjukdomen fortfarande är som den är. Allt fler finns också inom sjukvården, inom både den öppna och den slutna. Tidigare talades det mest om riskgrupper. Senare ändrade man detta till att tala om ett riskbeteende, men man menade ändå en ganska klart avgränsad grupp. Numera vet vi att den största smittökningen sker bland ''vanliga människor'', som i sitt ganska vanliga riskbeteende utsätter sig för smittfaran. Därför kan ingen uppgift vara viktigare än att informera och upplysa på ett sådant sätt att allmänheten, och framför allt naturligtvis våra unga, blir inte bara kunniga utan även insiktsfulla om vad HIV i vårt samhälle innebär. Det är därför som vi från centerpartiet ständigt återkommer med krav på information och upplysning om det förebyggande arbetet. Genom socialutskottets försorg har också skolöverstyrelsen vid ett par tillfällen fått extra pengar för att utbilda personal inom skolan för det viktiga utbildningsarbetet om detta inom skolan. Dessa frågor tas upp i reservationerna 1 och 2. I reservation 1 pekar vi på att det nu skulle behövas en utvärdering av det informationsarbete som har skett, bl.a. i samband med HIV-testning, på ungdomsrådgivningar, osv. I reservation 2 tar vi åter upp stödet till frivilligorganisationerna. Vi menar att en större andel av de statliga informationspengarna borde gå till dessa organisationer, helt enkelt därför att vi vet att människor tar till sig ett budskap på ett helt annat sätt om det ges av personer som de har en särskild värdegemenskap med. Som har sagts tidigare här är partierna i stora delar överens om de stora dragen i aids-politiken. Det är därför som man också kan konstatera att vi har varit relativt framgångsrika. Det är därför som man från flera länder är intresserade av att ta del av vår politik på detta område. Barbro Westerholm har varit inne på de punkter där vi har delade meningar. Jag tänker framför allt på utdelning av rena sprutor. Varken Barbro Westerholm eller någon annan läkare har kunnat övertyga mig om att detta är en bra företeelse. Jag hade kunnat se ett värde i att vi hade fått till stånd en försöksverksamhet på ett annat ställe i landet än bara i Skåne. Men anledningen till att vi inte har fått det är ju att socialtjänsten inte har ställt upp på sin del av denna verksamhet, vilket jag menar är en förutsättning för att man skall kunna tala om att den är framgångsrik när det gäller både att stoppa HIV-spridningen och att få kontakt med narkomanerna. Barbro Westerholm hänvisar till verksamheten i Skåne. Där har man av tradition närmare kontakter mellan läkarna och socialtjänsten, och där har man förmodligen bättre förutsättningar att kunna komma fram till ett bättre resultat när det gäller att fånga upp narkomanerna. Men såvitt vi kan se föreligger inte den situationen i någon annan del av landet. Jag har talat med ganska många infektionsläkare. De brukar säga att deras uppgift är att försöka hindra smittspridning av HIV men att det inte är deras ansvar att ta hand om narkomanerna och att behandla dem för deras narkomani. Det säger mycket tydligt att om vi skall kunna plädera för en utdelning av sprutor -- och då talar jag bara om begränsade försöksverksamheter som kan ge oss belägg för om detta är framgångsrikt, eftersom vi inte vet det i dag -- är en förutsättning att socialtjänsten och polisen ställer upp. Herr talman! Från centerpartiet står vi givetvis bakom de reservationer som vi har fogat till betänkandet, men jag avstår från att yrka bifall till dem.
Herr talman! Jag noterar att man från centerpartiets sida inte är avvisande till att vidga den här försöksverksamheten med sprututbytesprogram. Jag tror därför att det är en mycket viktig signal att sända ut från den politiska nivån, att vi ser det som angeläget med en sådan vidgad verksamhet i kontrollerade former. Det är en viktig signal till inte minst socialtjänsten, och det är angeläget att den kunskap som finns i södra Sverige sprids till andra delar av landet. Det är just i samverkan mellan dessa tre parter som en sådan verksamhet kan bli lyckosam. Men det har blivit något av ett ställningskrig. Det var en kommentar till det som Rosa Östh sade.
Herr talman! Barbro Westerholm skall inte se detta som en signal från min sida att jag skulle vilja utvidga någon verksamhet med utdelning av sprutor. Vad jag fortfarande står bakom är det riksdagsuttalande som innebar att man medgav en försöksverksamhet på högst tre ställen i landet. För att vi skall få någon form av vetenskaplig utvärdering och för att se om det finns något belägg för att den här verksamheten kan försvaras hade jag således gärna sett att vi hade fått en verksamhet till stånd på ett annat ställe än i Skåne.

Herr talman! En dödlig sjukdom som överförs genom vårt sexuella beteende är en fruktansvärd kombination. Om det förebyggande arbetet enbart handlade om att sprida kunskap kunde vi nu slå oss till ro och vara ganska nöjda med vårt arbete. I dag vet nämligen barn ända ned i sju--åtta-årsåldern att HIV/aids är en sexuellt överförbar sjukdom. Och ungdomar och folk i allmänhet vet ganska väl att kondom är det preventivmedel som bäst förhindrar smitta. Men det handlar inte bara om kunskap. Det svåra är att få människor att tillämpa kunskaperna på det egna beteendet. För kvinnor handlar det helt enkelt om att våga ställa krav på männen att använda kondom. Och för männen handlar det om att använda kondom. Förmågan att ställa krav i en sexuell relation och att ta ansvar för sin egen och andras hälsa genom en förändrad sexualteknik står i direkt relation till självsäkerheten och den trygghet man känner i sin identitet. Om man tycker om sig själv och känner sitt värde bryr man sig också mer om sin hälsa. Men om man genom omvärlden får lära sig att avsky sig själv eller att betrakta sig som sjuk, onormal eller mindre värd, så kan man inte ställa krav, och man kanske känner att det gör detsamma om man blir sjuk. Det har väl aldrig varit lätt att vara ung och homosexuell, men HIV-infektionens intåg har nog gjort det än värre. Och det är unga homosexuella pojkar som hittills har drabbats hårdast. Den heterosexuella kärleken hyllas överallt i vårt samhälle, i filmer, i schlagertexter och i böcker. Men den homosexuella kärleken osynliggörs fortfarande på några få undantag när. Och även när det gäller homosexualitet har vi den kvinnliga underordningen. Om det är ovanligt att samhället ger en positiv bild av två pojkar, män, som har ett förhållande, så är det ännu mer ovanligt att man synliggör två lesbiska kvinnor. Lesbiska kvinnor har jag bara sett på bild när bilderna är avsedda att kittla heterosexuella män. Många homosexuella pojkar och flickor saknar helt positiva förebilder. Negativa förebilder finns det alldeles för gott om. Men de har inga positiva förebilder att ty sig till. I skolan låtsas man sällan om att 5--10 % av eleverna sannolikt är homosexuella, och lesbiska flickor finns knappast i sinnevärlden, som jag sade tidigare. Skolan måste ändra sin samlevnadsundervisning så att även de ungdomar som inte är heterosexuella kan känna igen sig och känna att det här berör dem. Det är en första förutsättning för att man skall kunna få en identitet. Vi måste erkänna öppet att det finns annan kärlek än den heterosexuella. Skolan måste ta sitt ansvar för att alla ungdomar får positiv syn på sig själva och sin sexualitet, för utan en positiv syn på sig själv är det svårt att vara rädd om sig själv och andra. Vi menar att det ur förebyggande synpunkt är minst lika viktigt som kondompropagandan att samhället går in för att medvetet förstärka ungdomars självkänsla, oavsett vilken sexuell läggning dessa har. De måste få höra att de är normala, att de duger och t.o.m. är bra. Flera talare före mig har sagt att det i det förebyggande arbetet för att bekämpa HIV/aids finns en bred samstämmighet. Jag instämmer i det. Det är skälet till att vi lyckats ganska bra i Sverige på detta område. Vänsterpartiet har en avvikande mening gentemot majoriteten bara på en punkt, som vi har haft uppe flera gånger tidigare, och det är inställningen till anonymiteten vid provtagningen, där vi tycker som folkpartiet. Vi tror inte att det är någon fara med att låta människor få möjlighet att vara anonyma, även om testet skulle visa att smitta förekommer. Vi är övertygade om att när man har uppbyggt ett förtroende mellan den smittade och mellan den behandlande läkaren, är den smittade intresserad av att tala om om vem hon eller han är och var läkaren kan få tag på henne eller honom för att få del av de behandlingsmetoder som nu håller på att utvecklas. Herr talman! Vänsterpartiets mening finns antecknad i reservationerna 3--9 i betänkandet. Eftersom jag inte har för avsikt att begära rösträkning, yrkar jag inte heller bifall till reservationerna.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har ända sedan vi kom in i riksdagen haft motioner om att ungdomsmottagningar skall inrättas i alla kommuner. Det är mycket viktigt att arbeta målmedvetet förebyggande bland de unga. Det gäller både kroppslig och själslig profylax. Att kunna förhindra oönskade graviditeter i stället för att göra aborter är oerhört viktigt. Att förebygga könssjukdomar och att undvika HIV-smittan är lika viktigt. Därför gläder det oss att Sverige verkligen har satsat förebyggande, för det tycker vi att man har gjort. Att få höra att en fjärdedel av alla barn som dör i Zimbabwe dör i aids, att få veta att 40 % av kvinnorna där är HIV-smittade, att få veta att de svårast aidssjuka barnen skickas hem från sjukhusen för att få dö hemma, ofta tillsammans med sin sjuka mamma, är verkligen deprimerande. Det fick jag höra nu i höstas. Men så är det i södra Afrika. Det är dess invånares verklighet. Det är också sorgligt att träffa unga människor här hemma i Sverige som smittats av HIV. Jag träffade för någon vecka sedan en ung trevlig familj, där mannen, hustrun och deras lilla barn hade utvecklat aids. Det var för resten en av våra f.d. idrottsflickor som råkat så illa ut. Man kan bli bedrövad över att de unga inte förstått och inte lyckats skydda sig mot HIV och aids. Varför är det inte fullständigt självklart att skydda sig mot aids? Har trots allt informationen inte gått hem? Vi har ju ändå satsat så stort i Sverige och haft så stora upplysningskampanjer. Som malmöbo vill jag också stödja Stig Cronbergs grupp. Vi i miljöpartiet är positiva till att försöksverksamheten i det s.k. Malmö--Lundprojektet får fortsätta och slutföras. Det innebär att sprutnarkomaner får gratis byta sprutor och kanyler mot nya för att undvika att bli HIV smittade eller själva smitta andra. Samtidigt påverkas ju dessa narkomaner att sluta med användning av narkotika. Dessutom fångar man upp nya. Det kan inte vara något fel att arbeta på det sättet; det måste vara rätt. Miljöpartiet yrkar härmed bifall till reservation 9, mom. 13, som gäller anonymitet vid HIV-test. Det är så viktigt att den som är smittad inte sprider smittan vidare, att anonymiteten som innebär en minskad samhällskontroll inte får bli ett hinder för HIV-testen. I övrigt anser jag att utskottets skrivning i betänkandet är bra.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motionsyrkanden som tar upp HIV/aids och andra smittskyddsfrågor. Samtliga motionsyrkanden avstyrks. De flesta frågor har för övrigt varit uppe till behandling tidigare. Vi har i vårt land en god organisation för att kunna göra de insatser som krävs för att möta hotet från smittsamma sjukdomar, där nu HIV/aids utgör det allvarligaste hotet och naturligtvis också är huvudinnehållet i motionerna. Vi har aidsdelegationen, som på nationell nivå kontinuerligt följer upp och initierar olika åtgärder. Det pågår ett väl organiserat arbete ute i våra kommuner och landsting via informatörer, i vården, på ungdomsmottagningar och i skolor. Frivilliga organisationer utför ett mycket viktigt arbete och får också samhällets stöd för detta. Vi har en ny smittskyddslag, som trädde i kraft den 1 juli 1989. Som flera talare sagt finns det i stort en samstämmighet kring hur arbetet skall bedrivas, men reservationerna till detta betänkande visar att det finns olika syn på vissa punkter. Folkpartiet liberalerna har t.ex. en utförlig reservation, där de kräver att narkomaner skall förses med rena sprutor. Det vänder sig utskottsmajoriteten emot, med motiveringen att det inte finns några vetenskapliga belägg för att detta har något värde när det gäller att hindra smittspridning. Det finns viss möjlighet att göra vetenskapligt upplagda försök för att utröna metodens värde. Här finns i denna fråga en klar konflikt mellan narkotikapolitikens mål och målet att förhindra smitta. Det är därför särskilt viktigt att vetenskap och beprövad erfarenhet är ledstjärnan när vi fattar beslut. Metadonmetoden har varit mycket omdiskuterad, därav riksdagsbeslutet om tak för verksamheten. Nu har aidsdelegationen och socialstyrelsen ändrat antalet till 450, och det kan vara en god metod att aidsdelegationen och socialstyrelsen följer denna fråga, som inte är så självklar. Moderaterna i utskottet har med en ännu skarpare motivering avstyrkt folkpartimotionen om utdelning av sprutor. De medger inte ens den restriktiva möjligheten till försöksverksamhet, som utskottsmajoriteten vill hålla öppen. Vi säger att det bör vara möjligt att på ett strikt vetenskapligt sätt söka visshet i denna fråga. Vi är helt överens om att avstyrka folkpartiets krav på utdelning av rena sprutor. Frågan om anonymitet vid aidstest har behandlats upprepade gånger i utskottet. Det är svårt att försvara en lagstiftning som innehåller möjligheter till tvångsåtgärder, om samhället samtidigt ger patienten möjlighet att vara anonym även efter ett positivt test och därigenom möjlighet att undandra sig åtgärder enligt lagen. Det är fortsatt anonymitet efter ett positivt test som begärs i motionen. Det är alldeles klart att man kan vara anonym fram till dess att ett test påvisar smitta. Därefter prioriteras samhällets möjligheter att skydda medborgarna från samhällsfarliga sjukdomar framför den enskildes frihet. Ute i behandlingsarbetet anses det här inte vara något problem -- det har jag hört från flera som är inne i verksamheten. I allmänhet har man ett förtroendefullt samarbete. Det finns inte några starka önskemål om att vara anonym efter det att smitta har påvisats. Moderaterna tar i en motion upp en angelägen fråga, nämligen reglerna om ersättning till dem som drabbats av HIV-smitta via blodtransfusion. I sin reservation påpekar moderaterna att de nya ersättningsreglerna ger ett bättre stöd än de gamla, men att de nya reglerna ändå inte är tillräckligt omfattande. Det kan alla instämma i. En av regeringen tillsatt kommitté gör nu en översyn av reglerna för ersättning för -- som det kallas -- ideell skada. En av huvuduppgifterna är att överväga om ersättningsnivån bör höjas. Frågan om ersättning till transfusionssmittade behandlas dessutom i förtur av kommittén. Utskottsmajoriteten avvaktar dess resultat och avstyrker därför motionen. Herr talman! När det gäller krav på ytterligare informationsinsatser och fördelning av ekonomiskt stöd till de frivilliga organisationernas informationsinsatser, gör utskottet den bedömningen att riksdagen inte behöver gå in med ytterligare beslut med hänvisning till det arbete som pågår och den inriktning som insatserna har, en inriktning som sammanfaller med de önskemål som finns i motionerna och reservationerna. Detta gäller också området kontakt eller smittspårning, som naturligtvis är en angelägen verksamhet, och det är viktigt att denna verksamhet fungerar väl. Här finns föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen, som också avser att utvärdera smittskyddslagen, vilket inkluderar en uppföljning av kontaktspårning. Herr talman! Det är viktigt att arbetet med att begränsa och förebygga HIV/aids fortsätter med oförminskad kraft. Detta är frågor som vi måste ta, och som vi verkligen tar, på största allvar. Jag inledde med att säga att vi har en god organisation och bra förutsättningar för att så skall ske. Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion 1989/90:So510 rörande ersättning till transfusionssmittade HIV-patienter. Motionen behandlas av utskottet i förevarande betänkande. Jag måste tillstå, herr talman, att jag känner mig mycket betryckt, för att inte säga förtvivlad, när jag läser utskottets betänkande. Detta beror inte bara på att utskottet avstyrker min motion, utan kanske framför allt på att utskottets motivering för avstyrkandet andas en fullständig brist på känsla och engagemang. Av de talare som hittills har deltagit i debatten är det egentligen bara den moderate företrädaren, min kollega Sten Svensson, och utskottets talesman, Ingrid Andersson, som har berört denna fråga. Utskottets talesman hade ingenting annat att säga än det som redan är skrivet i utskottsbetänkandet. Utskottet konstaterar att antalet personer som fått HIV genom blodprodukter den 31 juli 1990 uppgick till 192. Av dessa har 91 personer smittats genom blodtransfusioner och 11 har avlidit. Men, herr talman, bakom dessa siffror döljer sig människor av kött och blod: barn, ungdomar, medelålders människor och åldringar. Här finns både kvinnor och män, ensamstående och människor med familj och försörjningsansvar. Här finns den unga kvinna som i tjugoårsåldern genomgick en svår operation och i samband med den fick många blodtransfusioner. Hon blev så imponerad av det arbete sjukhuset lade ned på henne att hon beslutade sig för att försöka bli läkare. Hon tog studielån, kompletterade sin grundutbildning på komvux, sökte till läkarlinjen, kom in och påbörjade sina studier. Hon var framgångsrik i studierna, hon gifte sig och väntade sitt första barn. Kort sagt: livet log mot henne. Då fick hon beskedet från sjukhuset att hon hade fått HIV-infekterat blod vid den stora operationen fem år tidigare. Hela hennes liv rasade samman. Hon och hennes man vågade inte ta ansvaret att låta sitt barn födas HIV-smittat. Hon orkade inte fullfölja sin läkarutbildning. Nu plågas hon av att ständigt inför vänner och bekanta behöva ljuga om varför hon inte är som förut. Här finns trebarnsmamman, som smittades av sin man som vid en operation fått HIV-smittat blod. Äktenskapet höll inte. Mannen tog sin ersättning från patientförsäkringen och lämnade familjen. Själv fick hon kämpa länge för att få sin ersättning från patientförsäkringen. Hon var partnersmittad, och det var inte självklart att hon var berättigad till ersättning. När hon fick sin ersättning satte hon in den på ett bankkonto för att ha någon ekonomisk garanti för sina barn om något skulle hända. Skattemyndigheterna ville fullt naturligt ha skatt på den avkastning bankbeloppet gav, och hon tvingades använda av sitt sparbelopp för att klara kvarskatten. Hennes stora bekymmer är hur det skall gå för barnen, när hon inte längre finns till eller längre orkar klara försörjningen. Här finns den lilla åttaåriga flickan, som fick HIV smittat blod vid en blodtransfusion som nyfödd och som inte kan förstå varför hon är som andra barn. Här finns också alla de blödarsjuka, som förutom sin tidigare obotliga sjukdom genom blodpreparat och blodtransfusioner smittats med HIV-virus. Det som är gemensamt för alla är att de smittats inom sjukvården i Sverige och att de alla kommer att dö. Herr talman! Utskottet redogör omständligt och ingående för patientförsäkringens ersättningsregler, något som för övrigt redovisas också i min motion och alltså för mig var välbekant när jag framställde mitt yrkande. Det är för att ersättningarna inte är tillräckliga som jag har motionerat i ärendet. Utskottet avstyrker mitt motionsyrkande med hänvisning till en sittande utredningskommitté, som har till uppgift att se över reglerna om ersättning för idéell skada i samband med personskada. Utredningen har verkat i två år och beräknas vara klar först om ett år. Därefter skall utredningens betänkande förmodligen remissbehandlas och så småningom bli föremål för en proposition, vilket säkert kommer att ta ytterligare ett år. Detta blir en lång tid av väntan på ett resultat för de transfusionssmittade. Vid den tidpunkten kommer säkerligen många av de berörda att vara långt bortom all möjlighet till hjälp och stöd från det samhälles sida som onekligen är medskyldigt till deras olycka. Dessa människor behöver hjälp nu, herr talman! Låt mig avslutningsvis få citera slutet av ett brev, som jag fått från den unga kvinna som jag inledningvis berättade om. Jag blir så gripen av hennes olycka att jag på förhand ber kammaren om överseende för att jag kanske inte kan hålla tillbaka min rörelse. Så här skriver hon: ''Ingen människa skulle behöva ha det så här. Man tvingas bära på sin ångest och fruktan för sjukdomen i tysthet av rädsla för att omgivningen ska reagera negativt. För att de -- absurt -- kanske fruktar att jag kan smitta dem! Min dröm och mitt mål är att alla ska få veta. Jag har inte gjort något kriminellt och jag smittar inte någon annan! Sedan kan jag leva litet i taget, njuta av livet lite i taget med stöd för detta från alla runtomkring mig. Det finns mycket som jag tycker är roligt och som gör mig glad. T.ex. att umgås med mina vänner, kanske resa bort med någon av dem. Kanske studera något annat, inte fullt lika krävande som medicindstudierna, men utan att ha några ekonomiska bekymmer för detta! Landstinget gav mig HIV-smittat blod och förändrade därmed mitt liv som jag bara just hade börjat! Det är så oerhört mycket som tagits ifrån mig. Jag orkar aldrig mer jobba 24 timmar om dygnet för att spara ihop till en fantastisk resa eller till ett eget hus! Jag är fertil, men jag får inte föda min mans barn! Jag hann inte skaffa mig den utbildning som jag vid 20 års ålder bestämde mig för! Jag kan inte teckna några försäkringar, då jag aldrig någonsin kan få ett friskintyg. T. ex. -- vi har i dagarna sökt ett lån för att kunna köpa vår första lägenhet, men vi har inga möjligheter att ta en återlösensförsäkring på detta om det skulle hända någon av oss något.

Herr talman! Jag ville bara försäkra Göran Allmér om att utskottet tar de transfusionssmittades situation på fullaste allvar. Vi inser till fullo det tragiska i deras situation. När vi hänvisar till kommitténs arbete gör vi det därför att vi vet om att deras ersättningsfrågor behandlas med förtur. Vi gör det också med den förhoppningen att det snart skall komma ett positivt resultat.

Herr talman! Världshälsoorganisationen beräknar att det kan finnas mellan 8 och 10 miljoner HIV smittade totalt. Om 10 år kan antalet HIV-smittade i världen ha fördubblats. I september 1990 rapporterades från WHO 283 000 fall av aids från sammanlagt 157 länder. HIV-smittan har alltså spritt sig praktiskt taget till alla länder runt om i världen. Kampen mot aids är global, och våra möjligheter att motverka smittspridningen i Sverige påverkas också av hur övriga länder lyckas med att bekämpa smittspridningen. I Sverige har totalt ca 2 600 fall av HIV-smitta rapporterats. Under de senaste två till tre åren har ca 20--30 nya fall anmälts varje månad. Mer än hälften av de svenskar som smittats heterosexuellt har angivit att man fått smittan under en resa utomlands. För första gången har det under 1990 rapporterats fler heterosexuellt smittade än homo och bisexuella. En förklaring till detta är att många utländska medborgare kommer hit som asylsökande och flyktingar från områden i världen med särskilt mycket smitta. Fortfarande smittas homo och bisexuella män. Antalet intravenösa missbrukare som rapporteras är litet . Jämfört med många andra länder i världen har vi i Sverige fortfarande en relativt gynnsam situation. Ansträngningarna för att förebygga smittspridning får dock inte mattas av. Fortsatta informations och utbildningsaktiviteter som påverkar människors riskbeteende måste därför fortgå med oförminskad intensitet. Under de senaste fyra åren har vi i Sverige satsat betydande ekonomiska resurser på att förebygga smittspridning av HIV. Riksdagen har ställt dessa ekonomiska resurser till förfogande. Som tidigare talare har sagt: Svensk aids-policy har utformats i stor politisk enighet. Jag tror också att detta har ett oerhört stort värde. Vi startade redan 1985 med att bygga ut ett omfattande program för HIV-testning. Sedan dess har i Sverige till dags dato genomförts ca 4,5 miljoner tester. Det beräknas att ca 1,2 miljoner personer i Sverige vid något tillfälle har testats under dessa år. Vi har satsat betydande resurser på att kartlägga smittspridningen, kanske mer än något annat land i världen. HIV-testningen är alltså en viktig del i den svenska modellen. I samband med HIV-testningen kan man ge individuellt inriktad information och rådgivning som gör att människor i framtiden blir försiktigare och undviker att utsätta sig för smittorisk. Kontaktspårningen är en annan central del i smittbekämpningen. Det är också intressant att notera att allt fler länder börjar följa den svenska modellen. Man börjar successivt bygga upp system för att kartlägga smittspridningen och satsar på kontaktspårning. Vi har också satsat stora resurser på att förebygga smittspridning bland narkotikamissbrukare. Den relativt måttliga smittspridning som vi kan konstatera i Sverige är bl.a. en effekt av ett konsekvent och omfattande förebyggande arbete. Vi börjar alltså kunna se resultatet av alla de ansträngningar som gjorts i samhället, där statliga myndigheter, kommuner, landsting och olika frivilligorganisationer, var och en och tillsammans, svarat för betydande insatser. Aids-delegationen har samordnat arbetet och initierat nödvändiga insatser på olika områden. Herr talman! Som Ingrid Andersson sade pågår det ett intensivt arbete ute i kommuner och landsting. I varje landsting finns sedan flera år tillbaka regionala samverkansgrupper med representanter från hälso och sjukvården, skolan, kriminalvården, narkomanvården etc. De svarar för den nödvändiga samordningen av det lokala arbetet. HIV-situationen i ett genomsnittligt landsting, utanför storstadsregionerna, ter sig vid en första anblick kanske inte särskilt alarmerande. Man har ungefär 15--25 HIV-smittade totalt. Under de senaste åren har det bara anmälts några enstaka fall. Det som är alarmerande är att det blir allt fler svenskar som smittas heterosexuellt i samband med utlandsvistelse. Dessa HIV-smittade finns runt om i landet. En majoritet av de HIV-smittade, som nu rapporteras, finns utanför Stockholmsområdet. Det finns också en ökad oro ute i landet för att ungdomar skall bli smittade under resor utomlands. Ungdomsmottagningarna blir en allt viktigare resurs i det förebyggande arbetet. I dag finns 130-- 140 ungdomsmottagningar, vilket är en fördubbling under de senaste åren. Det är också tydligt att man politiskt prioriterat etableringen av ungdomsmottagningar i de flesta landsting. Ungdomsmottagningarna bör ges ett fortsatt stöd. En annan viktig del i det HIV-förebyggande arbetet är de kontakter som hud och könskliniker har med sina patienter. Det är här kontaktspårningen kommer in som en viktig del. Många landsting har redan antagit särskilda program. Över huvud taget är arbetet att nå ut till ungdomar i skolorna, på ungdomsmottagningar mycket prioriterat. Det är en tydlig del av landstingens förebyggande arbete. Det finns många spännande projekt med stort engagemang att arbeta med ungdomar. Till detta skall läggas all verksamhet där frivilligorganisationerna är involverade. Det bedrivs ett mycket bra arbete ute i landstingen. Beredskapen är god -- jag skulle t.o.m. vilja påstå mycket god. I ett internationellt perspektiv tror jag att vi har unika förutsättningar och tillgångar i det arbete som bedrivs i kommuner och landsting. Så några ord med anledning av Göran Allmérs inlägg. Jag tror, precis som Ingrid Andersson sade, att ingen är oberörd av den situation som speciellt de HIV-smittade som har smittats vid transfusioner eller som är blödarsjuka befinner sig i. Jag har fått brev från och träffat precis samma personer som Göran Allmér här har refererat till. Jag har noga tagit del av den situation som de befinner sig i. Jag är dessutom ordförande i den utredning om ideell skada som ju har mycket omfattande direktiv. Efter uppvaktning från NU-föreningen, som är de tranfusionerades förening, och De blödarsjukas förening i augusti och september i år beslutade vi i den parlamentariska kommittén under politisk enighet att med förtur behandla de genom sjukvården smittade. Vi försöker på olika sätt att klara detta arbete. Göran Allmér talar här om den långa processen med betänkanden osv. Vi försöker också att snabbare komma fram till en lösning, om det nu är möjligt. Är det inte möjligt -- vi har haft kontakter med konsortiet för patientförsäkringar -- kommer vi att ge ut ett delbetänkande. Alla politiker och sakkunniga i kommittén har ambitionen att snabbt få till stånd en lösning på detta problem Herr talman! Vi har kommit i gång bra med det förebyggande arbetet i Sverige. Vi har anledning att vara nöjda med de resultat vi hittills har uppnått. I ett internationellt perspektiv har vi hittat ett bra system. Omfattningen av samhällets totala insatser för att motverka en smittspridning får inte reduceras. Vi måste fortsätta att arbeta konsekvent och ihärdigt och inse att det är först på sikt som vi kommer att uppnå resultat. Rosa Östh sade i sitt inlägg att det är viktigt att vi säger något. När jag träffar HIV-smittade, säger de ofta: Varför är det så tyst om HIV och aids numera? Jag menar att vi alla har ett ansvar för att det inte skall vara tyst. Men tystnaden får inte bytas mot en hysterisk skrämselpropaganda. En lugn, saklig nivå på upplysningen och informationen är vad vi behöver. Men allvaret måste finnas med, för det gäller en sjukdom med dödlig utgång.

Herr talman! För snart ett år sedan fick många människor i detta land uppfattningen att den socialdemokratiska regeringen ville göra något för våra museer. I årets budgetproposition pekade utbildningsministern på de centrala museernas viktiga roll som vägledare och idégivare för hela landets museiverksamhet. Bl.a. av det skälet fann statsrådet det angeläget att de centrala museerna gavs ökade resurser för sitt utvecklingsarbete. En samlad medelsram på 10 milj.kr. föreslogs för detta. Moderaterna ville senare öka detta belopp till 18 milj.kr. och fördela dem direkt till de centrala museerna, innebärande ett ökat anslag på ca 3 milj.kr. för de större centrala museerna och 1 Nåväl, riksdagen godkände regeringens förslag, vilket också medförde att medlen inte gick direkt till museerna, utan till kulturrådet för senare fördelning. Där, herr talman, har medlen legat medan museerna planerat för sitt utvecklingsarbete och för nya projekt. Riksdagen hade senare att ta ställning till museernas bevakningskostnader. För kommande budgetår föreslogs ett anslag begränsat till 10 milj.kr. Kulturutskottet kunde, efter att ha hört representanter för våra museer, konstatera att 10 milj.kr. på intet sätt räcker för nödvändig bevakning. Ett enigt utskott gav därför regeringen till känna att: ''när kulturrådet prövat frågan om planeringen, dimensioneringen och kostnadstäckningen av museernas bevakningsfunktion bör regeringen -- om den finner detta nödvändigt för att upprätthålla en oförändrad bevakningsnivå -- återkomma till riksdagen med förslag om medel på tilläggsbudget.'' Regeringen återkom med förslaget att museerna skall ta utvecklingspengarna och använda dem tillsammans med de tidigare anslagna 10 Herr talman! Man kan tycka att de summor som kulturen rör sig med är närmast försumbara jämfört med t.ex. anslagen till utbildning eller arbetsmarknad. Men detta innebär inte på något sätt att kraven på en korrekt behandling av kulturfrågorna kan eller får ifrågasättas. Kraven på en konsekvent politik, där av riksdagen fattat beslut gäller, är inte mindre på kulturområdet. Ett intensivt arbete har nu bedrivits på våra museer runt om i landet. Man har glatt sig åt de vackra orden i budgetpropositionen och det därav följande 10-miljonersanslaget och planerat verksamheten därefter. Nu rasar alltihop därför att regeringen helt enkelt inte förmår att driva en konsekvent museipolitik -- så vida man, dvs. museicheferna, inte använder pengarna som ursprungligen avsett var och åsidosätter säkerheten. Den möjligheten ger i princip regeringen i tilläggspropositionen. Jag är ändå övertygad om att statsrådet Göransson väl känner sina museichefer och också värdet av de tillgångar som de har att förvalta och skydda, och därför litar på att ingenting skall hända som utsätter våra oersättliga museiförmål för konsekvenserna av den starkt ökade brottsligheten. Kulturrådet har låtit verkställa en översyn av bevakningen på våra museer och museernas bevakningskostnader. Rapporten har på grund av sin speciella karaktär hemligstämplats och överlämnats till regeringen i särskild ordning. Kulturrådets styrelse har anslutit sig till bedömningen i rapporten, att några väsentliga nedskärningar av de nuvarande bevakningskostnaderna på kort sikt inte kan ske med bibehållen säkerhetsstandard. Den främsta orsaken härtill är den senaste tidens snabba upptrappning av hot och riskbilden som i kombination med rådande tekniska förutsättningar tvingat museerna att höja den personella bevakningen. Statens konstmuseer är i internationellt perspektiv särskilt utsatta med tanke på hotbilden i vad avser konst. Kulturrådet föreslår därför att statens konstmuseer bör få ett särskilt anslag på 10 milj.kr. Herr talman! Det förvånar mig att de socialdemokratiska ledamöterna i kulturutskottet har gjort en helomvändning. Alla uppgifter som kommit utskottet till del sedan riksdagen enades om att nya bevakningsmedel skulle kunna anslås i tilläggspropositionen pekar på att förhållandena är värre än vad vi anat. Jag vill inte här i kammaren närmare precisera vilka faror som hotar våra museer, våra kulturskatter och våra samlingar av olika slag. Vissa saker skall inte ges offentlighet. Jag kan bara tala om för kammarens ledamöter, att en allmän uppfattning har varit att Guds försyn starkt bidragit till att inga större förluster hittills har gjorts. Den internationella brottslighetens utveckling ställer emellertid för framtiden krav på bevakning som vida överstiger vad vår Herre hittills har hjälpt oss med. Utskottets borgerliga ledamöter har i två reservationer framfört sina synpunkter. För en fullvärdig bevakning av de centrala museerna, föreslår vi att riksdagen anvisar över tilläggsbudget 14 milj.kr. Vi biträder heller inte statsrådets förslag att tidigare anvisade medel skall kunna användas även till andra museer än de centrala museerna. Däremot kommer vi i motsats till socialdemokraterna att fortsätta med att arbeta för en konsekvent och ansvarsfull kulturpolitik och också för att ge våra museer en hög säkerhet och goda utvecklingsmöjligheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 vid kulturutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Det talas ibland om kulturskymning. Men här, i Sveriges riksdag, släpper man sällan fram kulturen innan mörkret redan fallit och timmen blivit sen. Jag kommer därför, herr talman, inte att utnyttja hela den anmälda taletiden. Jag skall bara säga några ord om museianslagen och centralmuseernas bevakningskostnader. Jag anser att fru Sundberg utvecklade detta ganska väl. Som en av förklaringarna till varför regeringen inte effektuerat riksdagsbeslutet om nya medel i tilläggsbudgeten, säger statsrådet i propositionen att ''museerna själva får väga angelägenheten av olika medelsbehov och tillgängliga inkomster mot varandra''. Principiellt kan man ju inte ha några invändningar mot resonemanget, men läget nu är det, att de tilldelade resurserna inte räcker till både den verksamhet man vill bedriva och till en acceptabel bevakningsnivå. Att regeringen förolämpar en enig riksdag, det kan vi leva med.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

Herr talman! Även jag vill instämma i den kritik som i reservation 1 till detta betänkande riktas mot regeringens handläggning. Det har flera gånger hänt att regeringen inte har effektuerat riksdagens beslut på kulturområdet. Kulturutskottet brukar i den situationen inte ge sig, utan utskottet brukar återkomma. Det hade också varit det normala den här gången, men nu blev det inte så. Vi fick inte majoritet för detta i utskottet, utan det blev i stället en reservation. Detta väcker också vidare frågor. Redan nu är frågan huruvida regeringen tänker fullfölja treårssatsningen inom kulturområdet. Vi har att se fram emot en budgetproposition där sista året i den satsningen tas upp. Det är många som inom kulturområdet med viss förundran har kunnat se hur medel disponeras om på regeringens förslag och som nu står tvivlande inför om regeringen tänker fortsätta den satsning den inledde för två år sedan. Det finns kanske skäl att understryka dessa farhågor. Jag vill i övrigt instämma med Ingrid Sundberg, som jag tycker på ett mycket bra sätt redovisade skälen till att vi varit tvingade att avge denna reservation. Det finns också skäl att säga, att om riksdagen vill fullfölja det beslut som fattades tidigare under våren, bör riksdagen också ge sitt bifall till denna reservation, så att det blir ett majoritetsbeslut i kammaren. Då uppfyller man nämligen de löften om medel man utställde. Herr talman! Jag skall något beröra reservation nr 4. Vi reservanter motsätter oss givetvis inte att det blir en ökad spridning av de finska TV Vi vill dock poängtera att det råder en avsevärd skillnad mellan att kunna ta emot ett program via kabelnät och att kunna ta emot det via etersändningar. Många som är intresserade av att se den här typen av program kommer inte att kunna ta emot dem, såvida de inte skaffar egen utrustning för detta ändamål. Det är inte så lätt, eftersom programmet dels sänds via satellit, dels tas ner till markstationer och sänds via kabel. Vi återupprepar alltså kravet att marksändningarna borde utökas för finska TV-program. Nackasändaren är vad vi har förstått mycket populära. Man skulle önska att fler kunde se de finska TV-sändningarna utan att vara beroende av kabeloperatörernas välvilja. Vi har kunnat se att när det blir trångt i näten, när nya kanaler kommer till, finns det en benägenhet att göra en prioritering. Det som man då tycker är mindre sevärt flyttar man ut ur de paket som det går att abonnera. Det har som bekant hänt med den ryska satellitkanalen, vilket har väckt stor uppmärksamhet. Det kan också hända med en finsk kanal när den verkar ha för få tittare eller inte berör alla dem som har tillgång till programmet via kabelnätet. Det är alltså betydligt mer jämlikt att ge möjligheten att se programmen via etersändningarna. I diskussionerna har nämnts att det skulle vara mycket kostsamt att lösa de upphovsmannarättsliga frågorna. Men de löses inte på detta sätt. Nu lägger man över ansvaret på kabeloperatörerna. Vi tycker att det hade varit rimligt att frågan hade blivit löst. Jag har deltagit i flera konferenser i Finland där dessa frågor har berörts. Tydligen är problemen färre i Finland. Man hör aldrig talas om några problem kring den upphovsmannarättsliga delen då de svenska sändningarna återutsänds i Finland. Där har man tydligen kunnat lösa det problemet på annat sätt. Det är reservanternas förhoppning att detta går att lösa i Sverige så att vi får en större spridning av de finska TV-sändningarna till glädje för många, naturligtvis för dem som kommer från Finland men även för många svenskar. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag vill gärna gå närmare in på det projekt som vi antagligen kommer att gå miste om på grund av att regeringen har försatt sig i den situation som har beskrivits av de föregående talarna. De statliga centrala museerna har för första gången lyckats enas om ett gemensamt utställningsprojekt, som är tänkt att genomföras över hela landet vid ett och samma tillfälle. I oktober 1992 är det meningen att parallella utställningar skall öppnas dels vid Statens historiska museum och Nordiska museet, dels vid länsmuseerna. Den centrala utställningen byggs i två delar: 2 på Nordiska museet. De två utställningarna kommer att integreras och anknyta till varandra i lämpliga partier och även haka ihop övergången kring Gustav Vasas tid så att de tillsammans ger en helhetsbild av vår historia. Det är ett projekt som ser ut som en tanke nu när Sverige överväger att söka medlemskap i EG och därmed gör ett skifte i den nationella historiens utveckling. Meningen är att den centrala utställningens nationella perspektiv på historien skall kontrasteras mot lokal historia, som fokuseras vid länsmuseernas utställningar. På så vis tänker man sig åstadkomma en spänning och ett debattstoff som också kommer att prägla massmedia, publikationer, läromedel och programverksamhet i anslutning till projektet. Med hjälp av dessa gemensamma, samordnade insatser skulle man kunna långsiktigt höja intresset för de historiska och kulturhistoriska museernas verksamhet. Herr talman! Många av oss svenskar har glömt vår historia. Vi har tappat kronologin som kan skapa ett medvetande om att var och en är delaktig i den pågående utvecklingen och att vi alla formar -- eller avstår från att forma -- framtidens historia. Kunskap om vår historia är viktig för vår framtid. Den Svenska Historien vill ge oss svenskar vår historia tillbaka. Samtliga tio statliga museer har gemensamt föreslagit att projektet bör prioriteras och att medel skall avsättas av medelsramen om 10 milj.kr. för utvecklingsverksamhet. Förslaget i tilläggspropositionen innebär att projektet står utan ordnad finansiering och kanske inte kan genomföras. Om utvecklingspengarna måste överföras till bevakning måste alltså projektet avbrytas eftersom museerna är beroende av lång framförhållning i sin planering. Ett nytt tillfälle att skapa ett sådant samordningsprojekt måste anses vara mycket avlägset. Tyvärr kan jag inte å mitt partis vägnar ställa upp på 14 milj.kr. till bevakning. Jag tycker verkligen att det är regeringens uppgift. Jag kommer alltså inte att yrka bifall till reservationen, men jag stöder den givetvis. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att beklaga att miljöpartiet de gröna inte lyckats realvärdesäkra ersättningen åt författare m.fl. för utlåning av deras verk vid bibliotek. Vi har i motion Kr3 på nytt föreslagit 9 öre mer än tidigare grundbelopp. Regeringens förhandlare har lyckats få en höjning med 6 öre men inte nått ända fram. Efter avtalets ingående har vi avstått från att reservera oss. Varje öres höjning av grundbeloppet kostar staten 977 000 kr. Det rör sig om 3 milj.kr. Jag får alltså nöja mig med utskottsmajoritetens höjning.
Herr talman! Jag är något konfunderad över de tidigare inläggen i denna debatt. Debatten gäller ju ett betänkande om tilläggsbudget I. Där finns på kulturområdet förslag som innebär att vi kan klara upp en av de senaste decenniernas stora frågor på området, nämligen att Göteborgs musikteater kan förverkligas. Det är en historia på över en halv miljard kronor och där statens andel är 347 milj.kr. -- om jag har rätt. Vi klarar också upp att öka omfattningen av sändningarna av finsk TV i Sverige. Det är en mycket efterlängtad sak. Under ett helår kostar det nära 12 milj.kr. Den sistnämnda frågan har Jan Hyttring berört. För övrigt är det ingen av talarna som med ett ord har nämnt Göteborgs musikteater, som är en utomordentligt stor händelse i vårt kulturliv. Under flera decennier har ett arbete pågått för att finna en lösning på dessa problem. Särskilt intensiv har diskussionen varit under de senaste sex sju åren. Flera förslag har presenterats beträffande lokalisering och med alternativa förslag till finansiering. Regeringen lovade i 1988 års budgetproposition ett statligt stöd om 230 milj.kr. Det löftet har utvidgats till att gälla ett ytterligare tillskott innebärande en summa som motsvarar vad näringslivet i Göteborg med omnejd ställer upp med. För att få en slutlig finansiering klar har Göteborgs kommun, närliggande kommuner, näringslivet och staten bidragit. Ett enigt kulturutskott tillstyrker regeringens förslag, och det är utomordentligt tillfredsställande att denna frågn nu får sin lösning. Jag kan inte underlåta att notera att Margareta Fogelberg nämnde ordet kulturskymning med anledning av propositionen. Jag tror inte att göteborgarna, och knappast ens hallänningarna, tycker så. Utskottet är också enigt vad gäller anslagen till författarersättningen för utlåning av deras verk och beträffande pengarna till regional musikverksamhet. Frågan om anslaget till de centrala museerna för förvaltningskostnader och vissa kostnader för utställningar och samlingar är något komplicerad. Bakgrunden är besluten i budgetpropositionen om för utvecklingskostnader. Riksdagen godkände dessa förslag men tillade i ett uttalande att regeringen borde återkomma med förslag om medel i tilläggsbudgeten för att kunna behålla en oförändrad bevakningsnivå. Utan tvivel innebär de ökade bevakningskostnaderna ett stort bekymmer för museerna. Dessa har anmält ett behov av medel för bevakning omfattande ytterligare 14 milj.kr. Kulturådet har på grundval av en utredning sagt att det inte går att göra någon väsentlig nedskärning av bevakningskostnaderna på kort sikt om vi vill behålla nuvarande säkerhetsstandard. 10 milj.kr. för bevakning samt utvecklingspengarna om samma belopp bör ses som en ytterligare basresurs för museerna. Pengarna bör dessutom i något fall kunna användas även för museer utanför den krets som de centrala museerna utgör. Anledningen till det förslaget är främst de behov som föreligger vid Thielska galleriet. Det finns skäl att ställa frågan till Ingrid Sundberg, med tanke på den lösning som föreslås i reservationen: Hur skall På sikt bör museerna själva få ansvaret för hur tillgängliga medel skall fördelas inom de ramar som ekonomin medger. I det ansvaret ligger bl.a. storleken av bevakningskostnaderna gentemot andra behov, möjligheterna att få ytterligare inkomster med hjälp av höjda entréavgifter, de vinster som kan göras genom samarbete med andra museer och rationaliseringar som i övrigt kan ske. Även om det måste bli så på sikt, förutsätter vi att regeringen ser på hur bevakningskostnaderna skall kunna bli lägre totalt sett. Vi som tillhör utskottsmajoriteten har funnit att vi, i nuvarande statsfinansiella läge, inte kan göra någon annan bedömning än den som regeringen har gjort. Det finns helt enkelt inte pengar. Jag vill också kommentera ett annat uttalande av Margareta Fogelberg där hon säger att det är att förolämpa en enig riksdag. Det är ju så, fru Fogelberg, att detta beslut blir giltigt först när samma riksdag sannolikt har gått på utskottsmajoritetens förslag. Det är ju vi som beslutar. Regeringen har gått till riksdagen med ett förslag som innebär en förändring, och det är vi som har möjlighet att ta ställning till det. Såvitt jag kan förstå så uppfylls alla demokratiska krav på att det skall gå till på rätt sätt. Utskottsmajoriteten ställer sig också bakom den bedömning som regeringen har gjort att det i ett längre perspektiv inte rimligen skall ankomma på regering eller riksdag att avgöra hur stora resurser de centrala museerna skall avsätta för bevakningsändamål. Vi finner det riktigt att museerna får den friheten att inom ramen för tillgängliga medel avgöra hur de skall fördelas. I en av motionerna, den av Berndt Ekholm, aktualiseras det projekt som utvecklats av några museer benämnt Historieprojektet. Vid den utfrågning av representanter för de centrala museerna som utskottet har gjort framgick att det här projektet har en mycket hög prioritet. Det innebär, som Kaj Nilsson har redovisat, en stor central utställning om vilka några museer samarbetar och det innebär också samarbete med länsmuseerna. Det finns anledning att tro att fördelningen av de tillgängliga medlen kan ske på ett sätt som ligger i motionens anda. Jag tror att det är en något förhastad slutsats när Kaj Nilsson säger att vi går miste om det projektet. Vi har all anledning att se vad som händer. Jag är inte alls så pessimistisk när det gäller detta. Regeringens proposition innehåller ytterligare ett förslag till utveckling inom kulturområdet och det gäller sändningarna av finländsk TV i Sverige. De har hittills skett endast i Stockholmsområdet. Från Finlandssvenskarnas riksförbund har under lång tid framförts önskemål om en utvidgning av denna verksamhet. När riksdagen nu sannolikt tar beslut i enlighet med regeringens förslag innebär det ett principiellt ställningstagande som kan ge sådana sändningar på ett betydande antal orter utöver Stockholmsregionen. Enligt förslaget skall det ske i befintliga kabelnät. Centern föreslår i en reservation att dessa sändningar också skall kunna ske via marknät och/eller via satellit. Det är naturligtvis ett gott syfte som den centerpartistiska motionen har. Felet är bara att den inte är realistisk på grund av kostnadsskäl. Jag undrar om reservanterna själva kan ange vad det skulle kosta. Herr talman! De förslag som regeringen kommer med utgör en väsentlig förbättring i jämförelse med dagens situation. Från utskottets sida tycker vi att det är en glädjande händelse. Jag vill gärna avsluta det här inlägget med att anknyta till min inledning. Propositionen innebär en icke obetydlig kultursatsning. Göteborg får sin länge efterlängtade nya musikteater, och våra finska och finlandssvenska vänner får sin länge efterlängtade utbyggnad av TV-sändningarna från Finland. Det är inget dåligt resultat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de fyra reservationer som föreligger.

Herr talman! Jag tror att det är lyckligt om riksdagen i årets nästan sista skälvande minuter inte debatterar frågor om vilka utskottets ledamöter har varit eniga. Om Anders Nilsson tvivlar på att jag är glad för Göteborgs musikteater så vill jag gärna säga att så är fallet. Att jag inte tog upp den beror på att jag tycker att här bör debatteras de saker där olika meningar råder. Jag vill bara ta upp två frågor, kronologi och matematik -- kronologi i den betydelsen att anslagen kom i ordningen 10 miljoner till utveckling och 10 miljoner till bevakning. Bevakningskostnaderna har tidigare år varit täckta och glädjen över anslagen till utvecklingskostnaderna var förståelig. Utskottet har fått reda på att bevakningskostnaderna på grund av en enormt ökad brottslighet har ökat lika enormt. De 10 miljonerna räcker inte. Här föreligger ett förslag från socialdemokraterna om en basresurs på 20 miljoner och ett förslag från de borgerliga partierna om en resurs på 34 miljoner. Min fråga till Anders Nilsson är: Vill han minska bevakningen, minska museernas öppethållande, lägga ner planerade projekt eller kanske litet utopiskt låsa in alla presumtiva brottslingar?
Herr talman! Jag ansträngde mig för att vara så kort som möjligt men likväl fann Anders Nilsson en rad uttalanden av mig att slå ned på. Anders Nilsson är upprörd över att vi kritiserar brutna löften i stället för att vara tacksamma över att regeringen har hållit sina löften. Javisst, Anders Nilsson, vi tycker att det är jätte bra att Sverige skall få en ny musikteater i rikets andra stad. Jag är själv stolt över att min kommun och mitt län har ställt upp för den här musikteatern. Även näringslivet och enskilda personer har ställt upp för teatern. Regeringen har uppfyllt sitt löfte att ställa upp med ungefär motsvarande belopp. När det sedan gäller detta med bevakningskostnaderna så må det vara att ett majoritetsbeslut är ett demokratiskt beslut, men det kan inte hjälpas att för museerna är det ett mycket ovilligt beslut. Man ställer dem i en helt omöjlig situation.
Herr talman! Anders Nilsson säger att det är några museer som har lyckats samla sig om det här projektet. Det är faktiskt alla de tio centrala museerna som för första gången har lyckats samla sig om ett projekt. Det tycker jag man skall understryka i det här fallet. Så sent som den 14 november skriver projektets eldsjäl och drivkraft Sten Rentzhog ett brev där han säger att projektet är hotat. Han säger så här: Förslaget i tilläggspropositionen innebär att projektet står utan ordnad finansiering och kanske inte kan genomföras. Statens andel av kostnaderna är beräknad till 10 milj.kr., varav 2,5 för innevarande budgetår. Om utvecklingspengarna överförs till bevakning måste projektet avbrytas eftersom museerna är beroende av lång framförhållning. Det har jag redan nämnt. Jag tycker att det ser ganska mörkt ut när det gäller förutsättningarna för att man skall lyckas med detta. Det vore faktiskt stor skada om man inte kunde lyckas genomföra detta när man för en gångs skull slår till med alla museerna i ett sådant här mycket omfattande projekt. De har planerat i god tid i förväg och ligger långt framme i planeringen.
Herr talman! Anders Nilsson frågade oss reservanter om vi hade räknat på hur mycket det kan kosta att utökade markburna finska TV sändningarna. Det har vi inte gjort. Det finns tidigare beräkningar gjorda av televerket som jag tyvärr inte har tillgång till här i bänken nu. Men de visar naturligtvis att det kostar mer. Men det finns olika alternativ. Vi har t.ex. nu startat en beredning om TV-politiken. Kostnaderna beror på om man bara bygger sändare för finska TV-sändningar eller om man gör det med tanke på en kombination med andra sändningar osv. Det finns alltså en ganska osäker grund, och man måste bestämma sig för vilka orter och under vilka former man vill marksända finska TV-program innan man räknar på det här. Sedan säger Anders Nilsson att nu blir våra finska vänner glada när de kan se TV-sändningar inom ett större område i Sverige. Javisst, om de bor på ett visst sätt, dvs. man måste bo så att man har tillgång till ett kabelnät, och man måste bo i ett område där det finns en kabeloperatör som väljer att ta in de finska sändningarna endera i basutbudet eller i tilläggsutbudet. Det finns alltså en massa om för att man skall kunna se de finska sändningarna. Kabelutbyggnaden ligger någonstans på 47 % i dag. Jag har inte hunnit kontrollera de olika orterna. Det varierar över landet. Det kan vara mycket lägre tal också. Det finns ett antal av dessa 47 % -- om vi antar att det är genomsnittet -- som är intresserade av de här programmen. Detta är ju faktiskt en jämlikhets och rättvisefråga också, att kunna ta emot finska TV-program i Sverige med en vanlig utrustning som kan ta emot de andra TV Visst går det att räkna på detta, men då måste man bestämma sig för under vilka former man vill göra det. Vi har faktiskt bett om ett uttalande av riksdagen om att man skall utöka de här sändningarna, och vi har bett regeringen återkomma.
Herr talman! Till Ingrid Sundberg vill jag säga, när hon påpekar att i det här trängda tidsläget bör bara det debatteras som vi är oeniga om jag trodde faktiskt att frågan om musikteatern i Göteborg var en sådan remarkabel händelse i kulturlivet i Sverige att den kunde förtjäna några ord på en minut även från kulturutskottets ordförande. Bevakningskostnaderna för våra museer är naturligtvis ett problem. Det är ett utomordentligt allvarligt problem. De stora summor som det gäller är verkligen bekymmersamma. I propositionen har det anvisats ett antal vägar som delvis kan leda till en förbättring. Det pekas på samarbetsmöjligheter mellan olika museer eftersom de ligger geografiskt någorlunda nära varandra. Det pekas på möjligheterna att höja entréavgifter. Det pekas på andra rationaliseringsmöjligheter etc. Jag är väl medveten om att detta inte är en lösning som täcker alla de här sakerna, men statskassan har också begränsade pengar, och det har vi inte försökt att sticka under stol med. Det är det statsfinansiella läget som gör att vi har måst tillgripa den här vägen. Sedan vill jag säga till Jan Hyttring att jag försökte vara mycket vänlig mot er i centern när jag beträffande er reservation sade att syftet naturligtvis är mycket gott -- så är det ju. Den förändring som vi nu föreslår innebär en betydande förbättring. Men sedan är det ju så, att man då och då får finna sig i att man inte kan få allting här i livet på en gång. Därför menar jag att vi ändå har gjort ett utomordentligt stort framsteg när det gäller de finska TV-sändningarna.
Herr talman! Jag vill gärna säga till Anders Nilsson att jag delar uppfattningen att det på lång sikt säkert finns mycket att göra. Tekniken går ju framåt, och rationaliseringar är önskvärda inom alla områden. Men vad vi här debatterar är den situation som är aktuell i dag. Det finns inte särskilt mycket mera att säga. Men självfallet kommer jag, liksom utskottets övriga ledamöter säkert kommer att göra, att bevaka vad som sker på utvecklingsområdet. Det gäller då historieprojektet, bevakningen och utvecklingen beträffande bevakningskostnaderna. Men det gäller också de centrala museernas verksamhet i stort samt i vilken mån vi kanske måste konstatera en nedgång mot bakgrund av förslaget i tilläggspropositionen i år.
Herr talman! Vi är, Anders Nilsson, väl medvetna om att man inte får allt på en gång. Vi har alltså inte vänt oss mot det utbyggnadsförslag som har presenterats. Det skall dock bli intressant att se hur det blir i fortsättningen. Det finns säkert fler orter där man har intresse för de finska TV sändningarna, och detta tas ju också upp i propositionen. Men hur blir det då med den inslagna vägen, och hur blir det om man fortsätter att se till konsekvenserna -- när det gäller att ge endast dem möjligheter som har tillgång till kabel? Men då kommer man faktiskt även i fortsättningen att vara beroende av kabeloperatörer och av den takt i vilken kabelutbyggnaden sker. Vi menar att man nog måste titta även på den andra möjlighet som nämns och att återkomma med förslag. Naturligtvis kan det inte ske i morgon. Vi avvaktar och återkommer med liknande förslag nästa år.
Herr talman! De svenska centralmuseerna förmår säkert, fru Sundberg, att klara det här problemet på kort sikt. Naturligtvis kan det som sker bli till men för verksamheten under en kort tid. Men livet tar ju inte slut i och med att detta budgetår är slut. Vidare finns det en inneboende kraft i museernas verksamhet. Det som regeringen nu har anvisat och som vi i utskottsmajoriteten har ställt oss bakom är en lösning som innebär att det går att klara situationen under detta budgetår.

Herr talman! I all sin enkelhet är det här betänkandet från arbetsmarknadsutskottet ett ganska märkligt betänkande. Jag tänker då inte så mycket på det som står i det utan mera på det som inte står i det. Betänkandet innehåller inte några förslag om nya pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innehåller heller inte några reservationer med krav på mera pengar. Det märkliga är att en majoritet i skatteutskottet, samma dag som arbetsmarknadsutskottet justerade sitt betänkande om tilläggsbudget I, kom överens om att uppdra åt regeringen att komma med förslag om 600 nya miljoner till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skatteutskottet talar också om hur pengarna skall användas. Man kan då fråga: Tänker socialdemokraterna avskaffa arbetsmarknadsutskottet, eller vad menas med det här? Frågan bör naturligtvis ses mot bakgrund av den kris som håller på att torna upp sig på arbetsmarknaden. AMS har aldrig någonsin under den tid som statistiken har funnits noterat så höga varselsiffror som i november månad i år. Den hearing som arbetsmarknadsutskottet anordnade i slutet av november visade på att läget på arbetsmarknaden försämras dramatiskt. Vi står inför ett arbetslöshetens stålbad. att den svenska ekonomin nu försvagas kraftigt, att den låga produktiviteten och det höga kostnadsläget alltmer urholkar Sveriges konkurrenskraft, att denna utveckling måste brytas om vi skall kunna behålla och utveckla vår välfärd, att det är nödvändigt att Rehnberggruppen lyckas åstadkomma ett stabiliseringsavtal samt att ett sådant avtal är nödvändigt för att motverka en snabbt stigande arbetslöshet. Givetvis stiger nervositeten hos socialdemokraterna. Sysselsättningen har varit deras enda återstående försvar av den tredje vägens ekonomiska politik. Nu rämnar ocskå den bastionen, och valet närmar sig. Vad gör då regeringen? Jo, regeringen höjer ännu en gång arbetsgivaravgiften, trots att regeringen vet att detta medför en ytterligare höjning av kostnadsläget i produktionen och att Sveriges konkurrenskraft följaktligen urholkas -- dvs. detta leder till arbetslöshet. Socialdemokraterna här i kammaren kan väl ändå inte tro att Rehnberg är ett slags trollkarl som skall kunna åstadkomma ett avtal som innebär att detta med konsekvenserna av regeringens arbetslöshetsskapande politik upphävs. Vi kommer att satsa 600 miljoner på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger åtminstone socialdemokraterna i skatteutskottet. Men får jag då bara erinra om att en ökning av arbetslösheten med 1 % kostar runt 5 à 6 miljarder kronor enbart i form av ökade arbetslöshetsersättningar. Och det är ändå en försiktig beräkning. Man kan fråga sig hur många procentenheter arbetslösheten kommer att stiga med till följd av de ökade kostnader som har lagts på produktionen under 1990 och 1991 i form av utökad moms och höjda arbetsgivaravgifter. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är nödvändiga när det gäller att hjälpa arbetslösa till produktivt arbete. Men det finns en gräns för hur stor del av arbetskraften som kan hållas i arbete genom statliga subventioner och program. Vi moderater har länge hävdat att alltför omfattande insatser motverkar tillkomsten av riktiga produktiva arbeten. Vi ser nu framför oss arbetslöshetstal av en storlek som alla hade hoppats slippa se. Samtidigt kommer vi också i fortsättningen att ha en besvärande brist på arbetskraft inom många sektorer. Detta ställer mycket stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Men när det gäller arbetsmarknadspolitik i traditionell mening kan man endast marginellt komma till rätta med de stora strukturella obalanserna på den svenska arbetsmarknaden. I det avseendet krävs det en helt annan ekonomisk politik än den som regeringen lyckas prestera och som vi nu får ytterligare ett sorgligt exempel på i det betänkande från skatteutskottet som kommer att behandlas här i morgon. Herr talman! Vi moderater har en rad reservationer som är fogade till betänkandet. De flesta talar för sig själva. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, även om jag endast yrkar bifall till den första. Jag skall här beröra bara dem som rör en föreslagen ändring av lagen om anställningsskydd, Utskottsmajoriteten föreslår att LAS ändras i syfte att göra det möjligt för 65-åringar att fortsätta sitt yrkesarbete fram till 67 års ålder. Detta är naturligtvis en riktig och bra tanke. Allt fler är ju friska och vitala långt upp i åldrarna. De som vill fortsätta att arbeta skall naturligtvis kunna göra det utan hinder i lagstiftningen. Vi behöver deras kunskaper och erfarenhet. Ändå har vi moderater gått emot förslaget i det här avseendet. Anledningen är att den föreslagna ändrade lagen inte kommer att kunna tillämpas med mindre än att gällande kollektivavtal omförhandlas. De allra flesta av dessa stipulerar nämligen avgång vid 65 års ålder. Med tanke på det arbetsmarknadsläge som vi ser framför oss lär det komma att dröja innan en sådan omförhandling äger rum. Lagen skulle alltså komma att gälla i stort sett endast för dem som inte har kollektivavtal. Och det är inte en tillfredsställande ordning att lagar av det här slaget inte gäller lika för alla. Dessutom är det redan med nuvarande regler i LAS fullt möjligt att träffa avtal om fortsatt arbete. Kunskapen om denna möjlighet behöver emellertid spridas.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 Med tanke på den sena timmen och på övriga aktiviteter som förekommer i huset kommer jag att vara restriktiv när det gäller utnyttjandet av replikrätten. Vi kommer ju ändå under vårsessionen att få anledning att återkomma till arbetsmarknadspolitiken och till läget på arbetsmarknaden.

Herr talman! När det gäller arbetsmarknaden står vi förmodligen inför den största påfrestningen någonsin. Misslyckandet med den tredje vägens politik avslöjas obarmhärtigt i dessa dagar. Enligt kvällens internationella rapporter i TV är detta ett sorgligt faktum. Och mera kommer att sägas om detta i morgon. I fråga om detta betänkande skall jag bara kommentera ett avsnitt, och det gäller då lönegarantilagen. Hösten 1987 fattade riksdagen beslut om en ändring i lönegarantilagen. Det handlar alltså om en statlig lönegaranti vid konkurser. Regeringen föreslog då -- man gick emot den statliga utredning som arbetade med dessa frågor och även en stark remissopinion -- att kronofogdemyndigheten skulle besluta om utbetalningar när det gäller lönegarantier. Vi i folkpartiet yrkade att detta borde vara en uppgift för konkursförvaltaren. Den diskussion som vi alltså hade för ett par år sedan gällde bl.a. just frågan huruvida denna uppgift skulle ankomma på konkursförvaltaren eller på kronofogdemyndigheten. I propositionen förklarade dåvarande arbetsmarknadsministern att hon senare avsåg att återkomma med ett mera genomarbetat förslag. Nu har regeringen fortsatt att utreda frågan, men inte kommit med något förslag till riksdagen. Visserligen har det bytts flera ministrar, men arbetet måste väl ändå skötas så att riksdagens intentioner kan förverkligas. Det finns ett förslag sedan lång tid, som har remissbehandlats och som går ut på att prövningen skall ankomma på konkursförvaltaren. Som jag sade tillstyrkte praktiskt taget alla remissinstanser det förslaget. Vad har regeringen gjort? Här följer regeringen en ordning som är på väg att bli regel: Beställda eller förutsatta förslag blir inte expedierade från kanslihuset. Man kan undra varför. Visserligen är frågan komplicerad, men den troliga orsaken synes vara att hela frågan är nedprioriterad. Därtill kommer förmodligen att regeringen tycker att hela frågan är en alltför ''het potatis''. Att vi har en ordning där lagstiftningen säger ett och tillämpningen är en annan är naturligtvis inte försvarbart. Därför borde regeringen lägga ned stor möda på att komma med ett, som det då hette, genomarbetat förslag. I sakfrågan är vi i utskottet helt ense. Arbetsmarknadsutskottet skriver att nuvarande ordning är ett ''kringgående av lagen''. Det är hårda ord, men det är en korrekt beskrivning. Utskottsmajoriteten, anförd av socialdemokraterna, vill än en gång litet blåögt sätta sin förhoppning till att regeringen ändå skall komma med en reform när det gäller lönegarantilagen. Hos reservanterna har tålamodet tagit slut. Vi vill få en regelrätt beställning och vill att regeringen skyndsamt kommer med förslag till riksdagen. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Jag blir tvungen att begära replik, trots det jag sade i mitt anförande. Bo Nilsson vill inte ta upp det märkliga faktum att arbetsmarknadsutskottet inte har krävt några nya pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, trots att skatteutskottet samma dag kräver pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är en anmärkningsvärd hantering, Bo Nilsson. Arbetsmarknadsministern säger i propositionen att den ökning av arbetslösheten som har ägt rum har skett från en mycket låg nivå och för närvarande inte motiverar att ytterligare medel avsätts för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Han anför vidare att en hög beredskap emellertid måste hållas för att kunna möta en snabb försämring av läget och att det därför kan finnas anledning att senare återkomma till riksdagen, eller, om läget så kräver, att utöka finansfullmakten. Det finns alltså pengar på kort sikt för att klara eventuella satsningar på olika åtgärder. Det skulle vara intressant att veta varför socialdemokraterna i skatteutskottet egentligen gjorde en helt annan bedömning och vilket statsråd som stödde den bedömningen. Var det bara för att man skulle få igenom förslaget om höjd avdragsrätt för fackföreningsavgifter? Tanken går osökt till att det fanns en koppling, eftersom den motion som lades till grund för beslutet om avdragsrätten var undertecknad av Lars Ulander, arbetsmarknadsutskottets ordförande. Det är en mycket märklig hantering. Det var därför jag frågade om socialdemokraterna avser att avskaffa arbetsmarknadsutskottet. Lagen om anställningsskydd, Bo Nilsson, gör det redan nu möjligt att träffa avtal om fortsatt anställning enligt 5 §. Det finns inga hinder. Det finns heller inga hinder för anställning efter 67 år upp till 70 år eller vilken åldersgräns som de berörda arbetstagarna och arbetsgivarna än väljer. Den möjligheten finns. Lagändringen är onödig, eftersom den bara, tycker jag, ställer riksdagen i en genant situation genom att den inte kommer att få full effekt. Eftersom den görs dispositiv och vi vet att kollektivavtal förhindrar anställning efter 65 års ålder skall vi inte heller stifta den typen av lag.
Herr talman! Bo Nilsson tycker inte om att höra att det sägs att jobben är i fara. Den ljuvliga musiken ringer väl fortfarande från Folkets hus i september då partiordförande Carlsson sade: Vi har klarat problemen. Därför vill han inte vare sig lyssna eller begrunda vad statsminister Carlsson och finansminister Larsson har att säga i regeringens dokument som når riksdagen och där det talas om ett utomordentligt allvarligt läge. Därtill kommer OECD-rapporter och uppgifter från andra sakkunniga som har samma synpunkter. Och man behöver väl inte precis vara profet för att vara rätt övertygad om att den budgetproposition som är under utarbetande kommer att ha ett mycket kärvt budskap och ge besked om att regeringen inte har lyckats med de goda föresatser som den säkert hade och har. När det gäller den punkt som jag kommenterade och som finns i betänkandet sade Bo Nilsson inte något om det som jag anförde om utskottets mycket hårda dom över sakernas tillstånd, nämligen att det handlar om ett kringgående av lagen när det gäller lönegarantiärenden. Jag sade tidigare att det var hårda ord men en korrekt beskrivning. Nu talar Bo Nilsson om att regeringen skulle få utreda. Det är ju det som regeringen har fått chans att göra utan att kunna komma med något förslag. Regeringen har inte orkat handla. I det fallet följer regeringen mönstret. Den har på många punkter slutat att regera. Den reagerar först då det blir ett tryck från verkligheten eller från riksdagen. Det är därför, herr talman, som jag ser det som så angeläget att riksdagen gör en bindande beställning så att vi får en reformerad lönegarantilag. Jag yrkar fortfarande bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över Sonja Rembos inledningsanförande. Hon var mycket upprörd. Nu har jag fått förklaringen, och nu förstår jag. Det gällde tydligen att hitta på något som kunde vara till förmån för de fackliga organisationerna. Och då förstår jag både ilskan och annat som Sonja Rembo tog sig friheten att syssla med i sitt inledningsanförande. Men avdragsrätten för fackföreningsavgifter skall vi väl inte behandla i kväll. Jag vill säga till Elver Jonsson och Sonja Rembo att vi säkert kommer att ta upp arbetsmarknadspolitiken igen. Det parti som jag tillhör har alltid värnat om jobben, att alla som vill och kan också skall ha ett jobb, och det kommer vi att göra även i fortsättningen. När det gäller ändringen av pensionsåldern, Sonja Rembo, så finns möjligheten men inte rätten. Och det är kanske en viss skillnad. Till Elver Jonsson vill jag säga att det står i utskottets betänkande att det redan pågår ett arbete i departementet när det gäller lönegarantin. Det finns alltså inget skäl att göra nya beställningar.
Herr talman! Bo Nilsson, politik måste ju ändå hänga ihop. Vi kan ju inte hålla isär vad som sker i ett utskott i riksdagen från det som sker i ett annat utskott. Det kanske är det som är problemet med socialdemokraternas politik: den hänger inte ihop. I stället för en ekonomisk politik som ger förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning sätter man in olika former av bidrag. Man kan fråga sig hur många jobb avdragsrätten för fackföreningsavgifter ger? Det borde vara en central uppgift för arbetsmarknadsutskottets ordförande att arbeta för sysselsättning och hålla den på en hög nivå. Men det var tydligen inte det främsta motivet i det här fallet. När det gäller utbildning i företag vill jag säga att utbildning är nödvändig. Där har Bo Nilsson och jag helt rätt. Vi moderater har i många år hävdat att arbetsmarknadspolitik och passiva åtgärder skall ersättas med aktiva åtgärder, framför allt utbildning. Det är alldeles nödvändigt. Men vi har sett alltför många exempel på hur den här typen av åtgärder sätts in i krisföretag som saknar framtidsutsikter. Då skjuter man bara problemen framför sig och förhindrar den nödvändiga strukturomvandlingen. Det gäller att hitta en balans i detta sammanhang, och det krävs ett nytänkande, Bo Nilsson. Det går inte längre att trampa på i gamla vanliga ullstrumpor. Vi måste tänka till betydligt djupare än så här i arbetsmarknadsutskottet och se till att åtgärderna dels stöder de arbetslösa, dels utgör ett led i den allmänna politiken för fler jobb, produktivitet och en bättre ekonomisk utveckling. Men då får man inte göra som skatteutskottet har gjort, nämligen föreslå höjningar av arbetsgivaravgifterna och lägga ytterligare pålagor på produktionen. Det motverkar direkt sysselsättningen. Jag tror att det är den kopplingen som även Bo Nilsson måste lära sig att göra i dessa sammanhang. Jag vill kortfattat säga något om LAS. Möjligheten finns, säger Bo Nilsson, men inte rätten att arbeta efter 65 års ålder. Men, Bo Nilsson, det är ju kollektivavtalen som hindrar människorna att fortsätta att arbeta efter 65 års ålder, inte lagen.
Herr talman! Jag har blivit apostroferad ett antal gånger av Sonja Rembo. Jag vill därför bara ge upplysningen att debatten om min motion kommer att föras i morgon, och då får vi möjlighet att diskutera detta.
Herr talman! Jag vill allra sist säga något om utbildning. I ett pressmeddelande från AMS som jag har står det: Arbetsmarknadsutbildningen nådde rätt personer. Det fortsätter sedan: Utbildning är en viktig del i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det finns många skäl för det. Genom arbetsmarknadsutbildningen tillförs marknaden personer med efterfrågad yrkesutbildning, vilket gynnar prisstabilitet och motverkar inflation. Sonja Rembo, det är ju ni som har sagt nej till att dessa pengar skall få användas mer flexibelt, och det är konservativt och bakåtsträvande.
Herr talman! Bo Nilsson, vi säger inte nej till att pengar används flexibelt. Vi stöder en flexibel användning av medlen. Det hör till det intressanta i vad som nu sker när det gäller budgeteringen inom den statliga sektorn. Herr talman! Jag noterar att inte heller Lars Ulander förmår se helheten.

Herr talman! Det är inte fråga om några stora pengar. Det gäller 5,5 milj.kr., alltså bara drygt 1 kr. per skattebetalare. Jag har ändå väckt en motion där jag tar upp en fråga som jag tycker är principiell, nämligen vad man skall ta upp på tilläggsstat. Idén bör vara att man väger alla utgifter mot varandra och ser efter var varje krona gör mest nytta. Om det sedan inträffar en jordbävning eller något annat, är det klart att saker och ting kan förändras. Då tycker jag att det här är en viktig princip för statsförvaltningen och att den bör gälla också för riksdagen själv. Det är särskilt viktigt eftersom vi alldeles nyligen har beslutat att inte längre jämföra oss med statstjänstemän på en viss kompetensnivå och sagt att riksdagsmän skall ha mindre betalt. Det skulle vara en signal ut till det ekonomiska livet. Då tycker jag att det också är en signal ut till det ekonomiska livet hur riksdagen själv behandlar sin budget. Då är det inte något bra argument att få mer pengar på tilläggsstat och att man konstaterar att riksdagens bostäder är 24 år gamla. Det kan man inte, eftersom de var 23,5 år gamla vid petitatillfället. Jag har efteråt erfarit att behovet av den nya tjänst som skall inrättas inte bara har dykt upp plötsligt, utan det finns ett behov av att placera en av riksdagens tjänstemän. Det stod mycket högtidligt att det var fråga om framtidsinriktade utredningar avseende inriktning, resursutnyttjande och samordning på skilda områden inom den inre riksdagsförvaltningen. Jag tycker att det kan vara ett argument, eftersom den tjänstemannens förhållanden kan ha förändrats. Men varför icke berätta det för riksdagen? Jag anser att det finns ett behov av att samhället skall vara öppet även inom den här kåken. Varför kan man inte säga att man vill ha ett arbete till den här personen? Personen finns och man får skapa ett jobb efteråt. Om det är på det sättet, varför kan man inte säga det? Herr talman! Den här motionen är litet märklig på ett sätt. Jag har motionerat om saker som har gällt miljarder. Men det finns ingen motion som på samma sätt som denna har fått kolleger och ledamöter från olika partier att komma och uppmuntrande säga att det är skoj att jag har motionerat om detta och att det är bra att jag har gjort det. Det är en intressant iakttagelse. Jag har dessutom fått uppmärksamhet genom att vårt eget lilla veckoblad har ägnat en hel sida åt motionen. I artikeln talas det i och för sig inte om principerna i motionen, men det påpekas att jag på en lång rad punkter har helt fel. Jag får i artikeln också så att säga en liten klapp på axeln om att detta inte innebär att man inte får kritisera men att allt som sägs i motionen är fel. När jag har gått igenom motionen kan jag konstatera att en uppgift i motionen förmodligen är fel. Jag har nämligen skrivit att det inte går att ringa till utlandet när telefonväxeln inte är öppen, alltså efter kl. 22.00 på vardagar och på lördagar och söndagar. Men det står i detta veckoblad att det är självklart att detta är möjligt. Det anges också vilket nummer man skall slå. Jag tror att det är sant att man kan ringa till utlandet. Men jag visste inte det. Och jag har inte heller hittat någon annan ledamot som visste det. Vi får en telefonkatalog som innehåller 78 sidor. I den får vi mycket information. Där finns bl.a. information om telefonnummer till Bangladesh ambassad, fideikommissnämnden, hundskolan, Jernkontoret, Liberias honorära generalkonsulat, Västerås domkapitel och andra ställen som är angelägna för riksdagsledamöter att få kontakt med. Vad som hände mig var nämligen följande. Jag skulle på riksdagens stipendium åka till USA. Efter nio timmars väntan visade det sig att flyget blev inställt. Jag kom tillbaka till riksdagen och ville meddela de människor som skulle ta emot mig att jag inte kommer. Jag försökte ringa och fann att det inte var möjligt. Jag ringde till larmcentralen, för den fungerar ju som växel för inkommande samtal. Det går inte efter växelns stängning, fick jag höra. Ja, sade man sedan på larmcentralen, du kan väl ta dig in på någon av partiledarnas rum. Det tyckte jag inte var sådant som jag normalt skulle vilja göra. Det var bara att gå till Sheraton och be att få låna telefon. Men här i huset gick det alltså inte att ordna saken. Det intressanta i det här fallet är -- det är egentligen konklusionen i min motion -- att det finns för mycket chefsfixering i riksdagen, besluten fattas på en alldeles för hög nivå. Det går att ringa ut. Men ledamöterna vet det inte. Larmcentralen vet det inte, men man vet det på en ganska hög nivå här i huset. Det här är en liten sak men den visade att jag har mer rätt än jag trodde. Att man inte kan ringa ut kan tyckas vara negativt, men att det går att ringa men inte få reda på det är värre. Tjänstemännen vet det inte. Det får de inte reda på. Det här är faktiskt bevis på att jag inte har fel när jag säger att besluten i huset fattas på en för hög nivå. Jag trodde att det var tvärtom. Konstitutionsutskottet i samband med en grundlagsproposition och finansutskottet har vid flera tillfällen sagt när det gäller petitor att man skall föra fram sakerna då och inte på tilläggstaten. Jag är glad över att utskottet har skärpt motiven när det gäller min argumentation i motionen. Att min motion sedan har avstyrkts är inte konstigare än att det brukar bli så här i riksdagen.

Herr talman! Det är alltid uppfriskande att lyssna till riksdagskollegan och journalistkollegan Hans Lindblad. Det är ungefär som att läsa hans kåserier ibland i Gäfle Dagblad. Jag tycker inte att vi skall behöva vara så oense här. Jag noterar att Hans Lindblad inte yrkade bifall till sin motion, som ju ändå innehöll dels yrkande om avslag på förvaltningskontorets förslag om tilläggsanslag, dels förslag om att riksdagen skulle uppdra åt riksdagens förvaltningskontor att till kommande budgetår presentera en plan för neddragning av den interna riksdagsbyråkratin med 10 %. Jag är glad över att utskottet har kunnat övertyga motionären om att han inte skall vidhålla sina förslag. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan. Om jag då skall bedöma det sakliga innehållet i motionen kan jag väl säga så här: Vad som helst serveras i finalen på Luciadagen. Det innehåller ömsom vin, ömsom vatten, en del väl genomtänkt, en del mindre bra smaksatt. Jag vill säga följande. Jag tycker att det är litet orättvist att påstå att den utbyggnad som har skett inom förvaltningskontoret ingalunda har något sammanhang med de önskemål om en bättre service som riksdagsledamöterna har kommit med. Här finns i föreliggande förslag en del som berör dataservice. Där har det faktiskt skett något av en revolution de senare åren. Det har förändrat riksdagsledamöternas arbetsformer. Det är självklart att en sådan väsentlig utbyggnad bör följas upp med en väsentlig utbyggnad av verksamheten också. Sedan noterar jag att Hans Lindblad och utskottet är överens om att man inte skall använda tilläggsbudgeten på det sätt som här har gjorts. Man bör gå in för att ha en ökad diciplin, att liksom i förväg kunna överblicka vilka anslag man vill få fram. Man bör kunna komma med en mindre del av förslagen i tilläggsbudgeten. Det gäller inte bara förvaltningskontoret utan även regeringen och motionärerna. Vi kommer säkert att få krav på ökad diciplin på det här området. Om vi så småningom får ett treårigt budgetperspektiv, får vi vara ganska noggranna med den här saken.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 Såvitt jag vet föreligger inget annat förslag.
Herr talman! Mina skäl för att väcka den här motionen är egentligen två. För det första kan det vara bra att beskriva hur ledamöterna upplever det här huset. Det skrivs så mycket om riksdagen, så det kan vara bra också att skriva hur vi ledamöter själva upplever det. För det andra gäller inte alla de exempel som jag har redovisat sådant som jag själv har haft problem med. Det är andra också som försökt göra vissa saker men det har inte gått. Därför har jag framfört saken motionsvägen. Det är egentligen ingenting konstigt med den här beslutsordningen. Det är det normala -- man behöver bara gå tillbaka till Max Webers teorier om rationell byråkrati. Den bygger på att klokheten blir större ju högre i hierarkin vi kommer. Det är det normala i och för sig inom statlig förvaltning. Man har chefer som vet mer än nivån under, och de längst ner får mycket reglerat uppifrån. Så var byråkratier uppbyggda, väldigt hierarkiska och med väldigt strikta gränser mellan saker och ting. Det här är alltså ett utslag av en sådan modell: hård chefsfixering och väldigt strikta gränser. Sedan har vi ett specialproblem. Den enhet som fungerar dygnet runt sysslar bara med bevakning och kan alltså inte vara oss till hjälp med andra saker. Det blir en obalans mellan bevakning och service här i huset. Det blir också en väldigt stor obalans mellan det som har att göra med dörrar och fönsterdekorationer och det som har att göra med att bereda våra ärenden. Se bara på hur liten utskottsorganisationen är! Den är betydligt mindre än vad intendenturenheten är. Det här är principiella frågor, och jag ser motionen som en principiell motion. Sedan har jag tagit exempel ur verligheten. Det är precis som när man motionerar om andra frågor. Man motionerar om principer och tar exempel ur verkligheten. Jag tycker inte att det är konstigt att motionera om riksdagshuset, precis som man motionerar om världen i övrigt. Jag tror precis som Olle Svensson att det är en skärpning på gång när det gäller anslagen. Jag tror också att en decentralisering är på gång inom organisationen. Sådana system som är hårt hierarkiska fungerar inte. Det kan jag säga efter att ha sysslat med organisationsteorier -- egentligen det enda jag har hållit på med förutom politik -- både på militär och på civilsidan. Vi har i huset ett lärorikt exempel på hur hierarkiska organisationer fungerar dåligt, därför att kunskapen inte når ut till de enskilda befattningshavarna.
Herr talman! Bara ytterligare en synpunkt. Jag tycker visst att Hans Lindblad skall kunna motionera om riksdagshuset och föra fram sina synpunkter. Vi har diskuterat det här i konstitutionsutskottet och i arbetsgruppen. Det har förekommit enkäter, och förvaltningsstyrelsen har behandlat frågan. Det viktiga att komma ihåg -- det vill jag gärna säga -- är att vi har en organisation, där våra förtroendemän har en insyn i verksamheten. Vi kan genom dessa förtroendemän framföra våra synpunkter. Vi bör ta bort varje intryck av att vi anser att den här kritiken är riktad mot dem som är anställda som våra tjänstemän. Vi har ett ansvar för den här organisationen, och vi bör också uttala ett tack för den service som vi får här i huset. Den är i alla fall rätt hygglig. Vi får inte dra felaktiga slutsatser. Det har skett en förändring på sistone, vilket är värt beröm.